Fru talman! Roger Haddad har frågat mig på vilket sätt regeringen kommer att agera för att hindra extremister från att bedriva förskoleverksamhet och skolverksamhet, hur regeringen tänker skärpa Skolinspektionens uppdrag kring förskolans verksamhet samt om regeringen avser att skärpa lagstiftningen så att den också omfattar verksamheten pedagogisk omsorg. Låt mig inleda med att barns och ungas utsatthet för extremism är en allvarlig och angelägen fråga för regeringen. Extremism och radikalisering hör inte hemma i förskolor och skolor. Vårt arbete med att stärka skolans arbete med demokratiuppdraget och att motverka alla former av extremism fortsätter. Alla huvudmän inom skolväsendet, det vill säga både kommunala och enskilda huvudmän, har ansvar för att utbildningen genomförs utifrån de bestämmelser som finns i skolförfattningarna. All utbildning i skolväsendet ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna, som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Motsvarande gäller för pedagogisk omsorg. Från den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser om lämplighetsprövning för ägar och ledningskretsen för enskilda huvudmän. Bestämmelserna skapar förutsättningar för kontroll av att den som äger eller leder en skola inte bara har tillräckliga resurser, erfarenheter och kunskaper utan även är laglydig, benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna och i övrigt lämplig för uppgiften. Även personer som på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten omfattas av lämplighetsprövningen. I Skolinspektionens prövning ingår att inhämta underlag från bland annat Polismyndigheten. Skolinspektionen kan i varje enskilt fall ta ställning till om ytterligare underlag bör hämtas in från andra myndigheter, till exempel Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket. Även kommunernas tillsyn av enskilda förskolor omfattas av ägar och ledningsprövningen. Jag kan konstatera att de skärpta bestämmelser för ägar och ledningsprövning som regeringen införde redan har använts och har varit ett nödvändigt verktyg för att upptäcka och stoppa olämpliga huvudmän från att driva så viktiga skattefinansierade välfärdsverksamheter som förskole och skolverksamhet. För pedagogisk omsorg finns inte motsvarande ägar och ledningsprövning som i förskolan. Enskilda som bedriver pedagogisk omsorg kan ha rätt till bidrag, och det är kommunerna som fattar beslut om bidrag. För att beviljas bidrag ska huvudmannen bland annat ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller. Kommuner ska även utöva tillsyn av enskild pedagogisk omsorg som bedrivs i kommunen. Regeringen har givit en särskild utredare i uppdrag att bland annat lämna förslag för att stärka kvaliteten i pedagogisk omsorg . Utredningen tillsattes bland annat mot bakgrund av att det uppmärksammats behov av att stärka tillsynen av enskilda huvudmän. Uppdraget redovisades den 11 juni 2020 i betänkandet Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg . Utredningen föreslog bland annat ökade krav på den som är huvudman för pedagogisk omsorg och att kommuner ska ha tillsyn över att kraven uppfylls. Betänkandet har remitterats, och förslagen bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Regeringen bereder även förslag från betänkandet om nya konfessionella skolor som kan innebära att ytterligare krav ställs vid ägar och ledningsprövningen. Regeringen är beredd att se över behovet av att vidta ytterligare åtgärder som kan behövas för att stoppa olämpliga huvudmän och säkerställa att alla barn och elever får en trygg och bra utbildning.
Fru talman! Tack, utbildningsminister Anna Ekström, för svaret på min interpellation! Liberalerna har under många år lyft upp frågan om inhemsk extremism och radikalisering samt behovet av åtgärder mot terrorism. Jag konstaterar att vi fortfarande har omfattande problem, inte minst på lokal nivå, med ökad radikalisering och med miljöer där man stöttar, finansierar och på olika sätt förstärker den våldsbejakande islamistiska extremismen i vårt samhälle. Några av de personer eller organisationer, fru talman, som utnyttjar detta berör också förskolans och skolans verksamhet. Jag tycker inte att regeringen riktigt svarar när det gäller de krav som jag efterfrågar för att kunna stoppa dessa verksamheter. Enligt Säkerhetspolisen har vi fortfarande ett tiotal förskolor och skolor i Sverige som drivs med offentliga medel där personerna har koppling till våldsbejakande islamistisk extremism eller terrorism. Låt mig vara oerhört tydlig och klar: Dessa personer ska under inga omständigheter få driva förskolor eller skolor med offentliga medel i Sverige. Dessa problem har varit kända sedan 2015 i samband med nämndbeslut i Göteborgs kommun och sedan 2017 i samband med Försvarshögskolans rapport och analys. År 2019 uppmärksammades de i olika medier, och nu senast - 2021 - upptäckte vi att det finns ett aktuellt fall i Göteborgs kommun, där en förskola drivs av personer inom den våldsbejakande islamistiska miljön. Det här visar att Sveriges regering inte har gjort tillräckligt när det gäller den nationella skolpolitiken - annars skulle vi inte ha stått här i dag och diskuterat dessa frågor, fru talman. Flera av dessa saker, som att man ska skärpa ägar och ledningsprövningen och skärpa Skolinspektionens uppdrag, låter ju bra, men problemet finns kvar. Jag har hört både socialdemokratiska och miljöpartistiska företrädare kommentera detta och skriva väldigt arga artiklar i tidningen. Men det hjälper inte, utan de här förskole och skolverksamheterna bedrivs fortfarande. Jag tycker inte att Skolinspektionen har ett tillräckligt tydligt uppdrag att ha ett nationellt ansvar för både pedagogisk omsorg och förskolans verksamhet när det gäller tillståndsprövning och kvalitetsuppföljning. På den punkten får jag inte riktigt svar, menar jag, från utbildningsministern, fru talman. Liberalerna har också ställt frågor särskilt om pedagogisk omsorg, för det är uppenbart att de här personerna som inte har barnets eller skolans bästa för ögonen missbrukar och utnyttjar regelverket. Ena dagen startar de en förskola, och när kommunen - då talar jag om stora kommuner med kapacitet och resurser - väl kommer åt dem byter de några personer i sin verksamhet, skapar en annan administrativ verksamhet och kallar det för pedagogisk verksamhet eller pedagogisk omsorg och får sedan fortsätta. Det är dessa luckor som vi från Liberalerna menar måste täppas till, och de måste täppas till omgående.
Fru talman! Tack, Roger Haddad, för ett starkt engagemang i den här frågan! Tack också för att vi genom våra partier i januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna har slagit fast att vi tillsammans ska arbeta för att möjligheterna för Skolinspektionen att stänga skolor med stora brister, såväl fristående som kommunala, ska öka. Där pågår ett arbete inom Regeringskansliet. Jag är stolt över att vi följer de beredningsrutiner som följer av vår konstitution och är förhoppningsfull om att vi ska kunna komma tillbaka med olika former av bestämmelser som resultat av det arbetet. Det är ett av många skäl till att jag tycker att vårt gemensamma januariavtal är bra. Dessutom följer av januariavtalets punkt 57 att ett etableringsstopp ska införas för fristående grund och gymnasieskolor med konfessionell inriktning. Det är inte direkt förskolor, men det är ändå en näraliggande verksamhet och ett område där vi tillsammans arbetar för att vi ska genomföra etableringsstoppet. Jag tror att det blir väldigt bra, även om det inte berör förskolor. Jag är också väldigt tacksam över att Roger Haddad berör pedagogisk omsorg. Vi är ju vana vid att diskutera förskolan i det här sammanhanget. Och jag är, precis som Roger Haddad, väldigt upprörd över de fall som upptäcks där extremism får råda i svensk förskola. Svensk förskola ska inte vara en tummelplats för extremism eller våldsbejakande islamism. Svensk förskola ska vara en plats där man lär sig och leker. Man ska inte utsättas för den typen av extrema händelser som Roger Haddad redogör för. Möjligheterna att stoppa den typen av verksamhet kommer att öka betydligt när vi gemensamt har tagit fram förslag i enlighet med januariavtalet. Fru talman! Jag är också väldigt glad över att Roger Haddad tar upp pedagogisk omsorg. Vi har alltför länge låtit pedagogisk omsorg gå lite under radarn i den politiska debatten. Och jag är väldigt glad över att regeringen har tillsatt en ordentlig utredning som har gått till botten med de problem som finns inom pedagogisk omsorg, och som också har lämnat ett antal skarpa förslag. Det är förslag som handlar om väldigt långtgående saker som etableringsstopp för nya former av pedagogisk omsorg men också en rad förslag som skärper möjligheterna till kontroll och olika former av verksamhetsstopp. Jag ser fram emot att i laga ordning gå vidare med dessa förslag och hoppas på ett gott samarbete med Roger Haddad i det arbetet.
Fru talman! Det hjälper inte att Socialdemokraterna hänvisar till de förslag som Liberalerna driver. Jag vet vad vi driver. Att etableringsstoppet när det gäller fristående gymnasie och grundskolor tillkom i utredningen var ju på vårt initiativ. Det fanns inte med i den utredning som Socialdemokraterna och Miljöpartiet initierade den 8 mars 2018. Men det är politiskt förlorade år. Att det fortfarande finns ett tiotal förskolor och skolor i vårt samhälle som drivs av personer med koppling till extremism är ju ett resultat av att staten inte riktigt har hängt med i utvecklingen. Jag upprepar, fru talman, att de här förskolorna inte är någonting som har poppat upp nu, våren 2021, utan vi har känt till dem i åtminstone fyra fem år. Det finns kommuner, till exempel Göteborgs kommun som är en av de inblandade kommunerna, som har kapacitet och förmåga. De har gjort försök, både 2017 och 2019, att komma åt de här verksamheterna. Men det räcker inte, för personerna bakom de här verksamheterna hittar hela tiden nya kryphål i skollagen och i bestämmelserna. Jag menar att det är ett misslyckande för den nuvarande skolpolitiken att de har kunnat fortsätta sin verksamhet. Om man inte kallar verksamheten för pedagogisk omsorg i stället för förskola kan man också tillämpa gamla tillstånd som aktören har haft och kan då bygga ut eller starta sin verksamhet. Det är barnen som drabbas av det här. Vi har väldigt märkliga exempel, fru talman. En kommun slår ned på en verksamhet, precis som man förväntas göra, men man behåller barnen och personalen och behåller till och med lokalerna men sätter upp en ny skylt och får då fortsätta. Vi vet att de personer som leder den här verksamheten inte är lämpliga och att de inte borde få en enda skattekrona för att kunna bedriva den här verksamheten, där de direkt eller indirekt utsätter barnen för en miljö som vi inte ska tillåta i Sverige. Det är därför vi menar att Skolinspektionen måste få ett mer centralt uppdrag även när det gäller enskilda förskolor och den pedagogiska omsorgen. Jag kan inte riktigt utläsa av regeringens svar i dag att det finns några sådana planer. Annars får regeringen gärna förtydliga om Skolinspektionen kommer att få ett utökat, tydligare uppdrag nationellt att hantera pedagogisk omsorg och förskolor. Det är inte alla av våra 290 kommuner som har samma förmåga, kunskap, kompetens, information och ekonomi som Göteborgs kommun, utan vi har andra kommuner som också har råkat ut för den våldsbejakande islamistiska extremismen. Jag har nämnt Borås och Göteborg, och det gäller också Örebro, Umeå, Gävle, Söderhamn och Eskilstuna. Det här är ett omfattande problem som tyvärr förstärker och bekräftar den bild som Säkerhetspolisen visar, att när det kommer till skolverksamheterna finns det personer som fortfarande i dag i Sverige med officiella tillstånd från Statens skolverk eller lokala, kommunala beslut och med offentliga medel kan fortsätta att bedriva den här verksamheten.
Fru talman! En mängd av de saker som Roger Haddad nu lyfter upp, till exempel det som jag helt håller med om är ett stort problem, att man kan återanvända gamla tillstånd och låta dem dyka upp i nya förskolor eller skolor, är områden där det nu ligger förslag som är på väg ut på remiss eller har varit ute på remiss. Vi arbetar nu tillsammans med förslagen, bland annat inom ramen för januariavtalet. Jag är precis lika upprörd som Roger Haddad över förhållandet att vi ens har behövt skapa en möjlighet för Skolinspektionen att inför tillståndsgivning och beslut om olika former av åtgärder ha kontakt med nationella polisorganisationer eller med Säkerhetspolisen. Man nyper sig i armen när man tänker på att vi varit tvungna att införa den typen av reglering. Jag är glad att vi har ökat möjligheterna för Skolinspektionen att ta hänsyn till information från sådana instanser. Men egentligen, fru talman, är det ju fullkomligt absurt att Säkerhetspolisen är inblandad i ärenden som handlar om förskolor. Roger Haddad säger att det här är resultatet av att staten inte riktigt har hängt med. Man skulle också kunna säga att det är resultatet av att Sverige under många år har utvecklat en skolmarknad, där det har blivit en rättighet att driva skola och där rätten att driva skola ingår i ett knippe rättigheter som närmast är att betrakta som näringsfrihet. Av det följer att det blir svårt att täppa till de här luckorna. Och precis som Roger Haddad säger blir resultatet lätt att staten i efterhand lagar och lappar i ett system som egentligen från början inte var tänkt att resultera i de saker som vi nu ser. Hade man i riksdagen på 90-talet, när inte mitt parti men andra partier drev igenom möjligheten till en väldigt stor etableringsfrihet för förskolor och skolor, haft en aning om att det skulle leda till att vi har förskolor och skolor som drivs med extremism och islamism som mål undrar jag om man hade trott att det skulle vara möjligt. Nu står vi här. Jag kommer att kämpa hårt för att vi inte bara ska täppa till luckorna utan för att vi också ska bygga ett skolsystem och ett förskolesystem som utgår från varje elevs rätt till kunskap och bildning och inte har näringsidkares rätt att driva företag som utgångspunkt. Jag hoppas att vi, intill dess att vi kommer så långt, tillsammans ska kunna lappa och laga och se till att vi tar ordentliga tag för att förskolor, skolor och pedagogisk omsorg inte ska bedrivas på det sätt som Roger Haddad beskriver.
Fru talman! Nej, det finns ingen rätt, utbildningsministern, att starta en enskild förskola eller en fristående grundskola eller gymnasieskola. Det är kommunerna som beviljar tillstånd för en förskoleverksamhet, och det är Statens skolinspektion som efter en prövning beviljar eller avslår ett tillstånd. Jag vill inte att det ska spridas felaktigheter från Socialdemokraterna i syfte att kritisera friskolorna generellt när man saknar argument för varför man under sju år i regeringsställning har misslyckats med att stoppa radikalister, imamer och de här våldsbejakande miljöerna från att fortsätta få offentliga medel till att starta förskolor och skolor. Den här debatten handlar om de personer som missbrukar skollagen. Ni har haft sju år på er att ändra den här skollagstiftningen. Ni har inte gjort någonting de senaste åren för att stoppa etableringen av konfessionella skolor, utan det är Liberalerna som har bidragit till att utredningen om detta har tillsatts - inte Miljöpartiet och inte Socialdemokraterna. Jag vill vara oerhört tydlig på den punkten. Att vi har pedagogisk omsorg som inte omfattas av tillräckliga regler kan inte läggas oppositionen till last. Att vi fortfarande har verksamheter, ett tiotal, där man kan komma undan genom att använda gamla och outnyttjade tillstånd eller där man kan sätta upp en ny skylt eller hitta kryphål hela tiden måste väl ändå Socialdemokraterna och ytterst utbildningsministern faktiskt ta ansvar för? Jag sitter inte i regeringen. Jag är inte utbildningsminister. Jag har inte haft möjlighet under de senaste sju åren att rätta till det här. Vi har drivit igenom kravet på etableringsstopp för nya konfessionella skolor, men det räcker inte. Vi måste komma åt problemet med pedagogisk omsorg och de våldbejakande extremisterna.
Fru talman! Ja, och därför är det ju så bra, Roger Haddad, att vi har infört betydligt skarpare krav på ägar och ledningsprövning. Det möjliggör att vi nu kan stänga förskolor och skolor som inte håller måttet på ett sätt som vi inte kunde förut. Därför är det så bra, Roger Haddad och fru talman, att vi i januariavtalet har slagit fast att vi gemensamt ska arbeta för att öka möjligheterna för Skolinspektionen att stänga skolor med stora brister - såväl fristående som kommunala. Och därför är det så bra att vi tillsammans i januariavtalet har skrivit in att vi ska ta fram ett etableringsstopp för fristående skolor. Jag är glad över att vi har gjort det, jag är stolt över att vi har kunnat göra det tillsammans och jag är väldigt tacksam över det samarbete som vi har. Jag är också väldigt glad över att vi har tagit fram förslag på hur man ska reformera pedagogisk omsorg så att pedagogisk omsorg kan vara den omsorgsform som den är tänkt att vara. I förslaget ingår visserligen också ett etableringsstopp. I Regeringskansliet ska vi nu gå igenom och se vad vi ska gå vidare med, men en sak är säker: Jag är väldigt intresserad av de viktiga förslag som har kommit fram från utredningen och som handlar om ökade möjligheter för kommunerna att ställa krav och ökade möjligheter att stänga verksamheter som inte håller måttet. Jag är väldigt glad att vi nu har den typen av förslag på bordet. Som uppvuxen i ett gammalt, hederligt familjedaghem gör det ont i mig när jag ser att pedagogisk omsorg och familjedaghem förknippas med extremism och islamism. Jag kommer att kämpa hårt för att vi ska rensa upp, och jag är väldigt glad över att kunna göra det sida vid sida med Roger Haddad.